Herr talman! Jag trodde, herr Wallmark, — men det var tydligen fel — att jag klargjorde vilka grupper jag avsåg när jag sade att det fanns grupper som protesterade emot att deras privilegier enligt deras bedömning nu höll på att tas ifrån dem. Jag sade att SFS, Socialdemokratiska studentförbundet och andra inte hade protesterat mot någon form av fast studiegång utan att det var vissa lärare och vissa studentgrupper som gjort det. Jag trodde att herr Wallmark kunde räkna ut vilka de var. Vad som har gjort mig litet undrande i den allmänna debatten — som jag har försökt tillgodogöra mig så gott jag har kunnat — har varit att det har funnits vissa gemensamma drag mellan dem som säger sig representera moderata samlingspartiet och dem som säger sig representera yttersta vänstern. Det är från dessa två grupper som vi har fått den allvarligaste kritiken och den mest bestämda kritiken mot förslaget. Detta har på det politiska planet tagit sig det uttrycket att vänsterpartiet kommunisterna yrkat avslag på och moderata samlingspartiet velat skjuta på reformen. De motiveringar som ges i partimotionen av moderata samlingspartiet är sådana — jag upprepar det — att i varje fall jag inte skulle ha blivit förvånad om en kläm hade inneburit avslag. Herr Wallmark påpekade att jag i Göteborg sammanförde herr Wallmarks kritik med vänsterstudenternas i Göteborg kritik. Jag gjorde det med ganska gott samvete, därför att jag råkade lyssna på herr Wallmarks inlägg i remissdebatten då herr Wallmark krävde att proposition nr 4 skulle skickas ut på remiss. Det var precis vad studenterna krävde på det möte som jag deltog i. Deras krav var: UKAS på remiss. Era krav sammanföll, herr Wallmark. Herr Wallmark uttalade sig med stor förtrytelse över mitt uttalande med anledning av kravet i den offentliga debatten att innan man tar ställning till reformen måste man ha tagit ställning i den stora målsättningsfrågan. Jag försökte antyda vilka motiv som skulle kunna ligga bakom ett sådant betrak telsesätt. Jag trodde och tror fortfarande att det är ett mycket aktningsvärt motiv om man tillhör moderata samlingspartiet, eftersom man där ständigt hävdar att vi skall slå vakt om det bestående. Däremot förstod jag inte då, och förstår inte fortfarande, ideologin bakom den mening som man på den andra kanten hävdar, nämligen att vi först skall fastställa syftet med utbildningen i stort, samtidigt som man kräver att samhället skall reformeras. Då går det ju inte att en gång för alla fastställa vilket mål som skall gälla. Under sådana förhållanden måste man på det hållet acceptera den uppfattning som vi har, nämligen att man successivt förändrar sin målsättning och gör delreformer, såvida man inte har den destruktiva uppfattningen att det hela skall gå ut på att få till stånd ett reformstopp som kan motivera ett ökande missnöje, vilket ju somliga har ett intresse av. Herr Axel Andersson! Vi är ju i stort sett överens. Låt mig bara påpeka att jag anser det vara en väsentlig förstärkning av resurserna till pedagogiskt utbildningsarbete, när man utökar dessa från en halv miljon kronor 1967/68 till närmare tre miljoner kronor enligt departementschefens förslag för nästa budgetår. Det gäller att finna vettig användning för pengarna och i hög grad att finna vettiga projekt och vettiga personer som kan utarbeta och utveckla projekten. Herr Thorsten Larsson! Min diskussion om indoktrinering syftade på den debatt som förts av yttersta vänstern och i vilken man hävdat att det framlagda förslaget innebär att ungdomen mer än hittills skulle indoktrineras i samhällsbevarande uppträdande och tänkande. Det var på den punkten jag hävdade att den modernisering av studieplanerna, som nu genomförs ämne för ämne, självfallet inte kan ha en sådan innebörd. Det måste ju vara i ändringen av studieplanerna som man skul le kunna hitta motiv och argument för en sådan ståndpunkt. U 68 har i sitt arbete ställt den större frågan om ändamålet med utbildningen. Man erinrar där om att vårt skolväsende, förutom syftet att ge kunskap, också vill träna de unga i olika aktiviteter som vi allmänt sett anser vara värdefulla. Det resonemang som förts där bör kunna föras vidare till universitetssektorn i högre grad än vi hittills har gjort. Vi har ju tillämpat dessa åsikter och fattat beslut i enlighet därmed när det gäller grundskolan och den gymnasiala skolan. Det finns anledning att pröva om inte tiden är mogen för ett liknande betraktelsesätt på universitetssidan. Den indoktrinering eller påverkan det är fråga om är en påverkan till ökad förståelse för internationalismens problem och en träning av de unga i demokrati. Detta är väl något vi alla finner värdefullt. Dessa synpunkter står inte på något sätt i motsats till mitt tidigare resonemang, där min utgångspunkt var den onyanserade kritiken mot det framlagda förslaget.

Herr talman! Vad statsrådet Moberg sade när han var uppe andra gången gjorde inte det hela mycket klarare. Jag skall ändock försöka bemöta några av påståendena. När statsrådet talar om de grupper som vill slå vakt om sina privilegier hänvisar han till att Sveriges förenade studentkårer bl.a. har tillstyrkt ifrågavarande förslag. Herr statsrådet bör vara försiktig med att tala om Sveriges förenade studentkårer och dess tillstyrkande. Vi vet nämligen att studentkårerna ute vid universiteten tagit avstånd från SFS:s ställningstagande, som alltså egentligen endast är styrelsens, och att denna inte har studenterna med sig. Detta är ju sanningen, och det tror jag statsrådet känner till. Vidare säger statsrådet att det finns vissa gemensamma drag mellan vårt sätt att tackla detta problem och kommunisternas. Jag har redan i mitt första anförande sagt att jag inte vill ta upp någon diskussion om den destruktiva kritik som förekommit. Det finns inte något skäl att i vår debatt offra tid på de militanta gruppernas agerande. Det finns däremot skäl att diskutera den konstruktiva kritiken. De uppfattningar och slutsatser vi kommit fram till kan ses mot bakgrunden av en konstruktiv analys av hur det högre undervisningsväsendet skall konstrueras och utformas. Då har vi funnit det ganska naturligt att säga att detta är en liten bit i en större kaka. Men hur ser den stora kakan egentligen ut? Vi måste veta det för att veta vad vi skall foga in i den och hur vi skall göra det på ett riktigt sätt. Vi har också sagt att en pedagogisk reform är den mer väsentliga reformen. Men vi har inte motsatt oss den nu aktuella reformen. Vi har sagt att den inte gör någon direkt skada utan kan vara till nytta för många, och vi har därför sagt ja till den, även om vi vill att genomförandet skall uppskjutas ett år. Statsrådet Moberg upprepade att målsättningen för moderata samlingspartiet är att slå vakt om det bestående. Han har alltså upprepat detta, och jag vill bara konstatera att det är märkligt att en medlem av regeringen visar en så grav okunnighet om ett av partiernas program att han kan yttra något sådant. Jag skall inte ta någon längre tid i anspråk för att diskutera detta, men eftersom statsrådet Moberg haft tillfälle att följa vår utbildningspolitiska diskussion och bör känna till våra målsättningar härvidlag torde han inte med äran i behåll våga påstå att vi inte varit intresserade av en konstruktiv framstegspolitik på utbildningens område. Vår kritik har närmast riktat sig mot att regeringen marscherat för långsamt fram och inte haft en samlad överblick. Statsrådet sade sedan att vi inte en gång för alla kan sätta upp ett mål och därefter låta utvecklingen stå stilla. Ingen har sagt det heller. Jag vet inte vem den kritiken riktar sig mot, men i den mån statsrådet avser oss måste det innebära att han inte läst vad vi skrivit. Kanske vi har uttryckt oss så illa att statsrådet inte förstår vad vi menar. Men det är väl ganska självklart att alla detaljreformer måste sättas in i ett sammanhang. Just på den högre utbildningens område tycks regeringen ha oerhört svårt att komma loss från sin bit för bit-politik, vilket gör att det inte finns möjligheter att se helheten. Herr talman! Det är alltså i huvudsak den av mig nu berörda delen av förslaget som vår kritik riktar sig mot — dvs. det förhållandet att reformen inte kan ses som en del i ett samlat grepp.

Herr talman! Jag tycker det är litet egendomligt att herr Wallmark vill göra gällande att de yttranden som Sveriges förenade studentkårer vid två olika tillfällen har avgivit rörande denna problematik inte är särskilt representativa. Vad är herr Wallmark egentligen ute efter? Vill han komma åt det representativa styrelseskicket i studenternas organisationer? Det vore värdefullt att få ett klarläggande på den punkten. Vi i kanslihuset tror fortfarande att Sveriges förenade studentkårer kan avge yttranden som är representativa för majoriteten av studenter.

Herr talman! Förkortningarnas mängd i den intensiva debatt om universitetsutbildningen som pågått sedan något år tillbaka har gjort diskussionen något förbryllande för den oinvigde. Dessa förkortningar kan locka till följande lilla ordlek: I dag skall UKAS, som blev MJUKAS, som blev PUKAS slukas och bli en ukas. Denna ukas, herr talman, skall presenteras för de studerande i ett informationsflöde på det sätt som statsrå det Moberg alldeles nyss beskrivit. Att det blir fallet är en viktig förutsättning för att reformen skall kunna föras ut i verkligheten på ett acceptabelt sätt.

Mot den bakgrunden har vi bedömt det vara riktigt att 1965 års principbeslut nu genomförs. Reformen har uppskjutits ett år genom föregående års ställningstagande, och nu anser vi att vinsterna med ett omedelbart genomförande klart väger över i förhållande till ytterligare dröjsmål. Det innebär inte att vi på vårt håll betraktar PU KAS-förslaget som någon fullgången reformprodukt — det har framgått av herr Anderssons inlägg. Tvärtom har vi i vår partimotion starkt understrukit behovet av fortsatt reformarbete. Vad vi i likhet med många andra särskilt saknar är en debatt om målsättningen för universitetsstudierna. En sådan är på väg genom det diskussionsunderlag som för ett par veckor sedan presenterades av U68, dvs. 1968 års utbildningsutredning. Kommentarer kring det materialet får anstå till ett annat tillfälle. Många kritiker av PUKAS-förslaget har, enligt min uppfattning med rätta, anmärkt på den bakvända ordning som nu uppstår genom att målsättningsdebatten kommer efter dagens beslut om organisationen av utbildningen vid filosofisk fakultet. För oss har det stått klart att även om det i och för sig hade varit önskvärt att invänta U 68:s utredningsarbete, skulle det ha inneburit en så allvarlig försening av den hög re utbildningens reformering att våra universitet och högskolor svårligen klarat situationen. En av målsättningarna för det nu föreliggande förslaget är ökad genomströmningshastighet för studenterna fram till examen. Det är inte enbart ett organisatoriskt och administrativt problem att lösa. Minst lika viktigt är det, för att man inte skall få en försämrad utbildning, att den pedagogiska sidan beaktas och rustas upp kraftigt. Det är fråga om pedagogiska hjälpmedel, lokaler och inte minst lärartillgång. Vad beträffar de pedagogiska resurserna är en utredning i arbete, nämligen den universitetspedagogiska utredningen. Detta är alltså ännu ett väsentligt område, som borde ha varit klarlagt innan denna reform beslutats. Vi har i reservation 4 påpekat betydelsen av en snabb upprustning i de pedagogiska resurserna. Om denna reservation har redan herr Andersson talat, och jag ber endast att få yrka bifall till densamma. Förslagen i proposition nr 4 innebär väsentliga uppmjukningar i förhållande till såväl principbeslutet 1965 som det utredningsförslag som kallas UKAS. Det sistnämnda förslaget baserades på fasta studiegångar, uppdelade på 34 utbildningslinjer. Antalet studiegångar har nu bantats ned till 17 med successivt tillval. Vid studiernas början bestämmer sig de studerande genom val av studiekurs för huvudriktningen i sin utbildning. Under det andra året görs ett nytt val av ett antal alternativa studiekurser, som bygger på samma inledande studiekurs. Under det tredje året får den studerande i regel fritt välja studiekurs. Det finns förvisso många intressanta ting att observera vid ett närmare studium av de utbildningslinjer som Kungl. Maj:t senare kommer att fastställa men som presenteras i propositionen. Jag tänker t.ex. på de problem som de s.k. blockämnena i lärarutbildningen utgör. Det gäller undervisningsämnena svens ka, samhällskunskap och biologi, som hittills motsvarats av två eller flera universitetsämnen. Om man utgår från en generell studietid av tre år, uppstår problem att hinna med att inhämta kunskaper i önskvärd omfattning i dessa ämnen. Utbildningslinje 3 börjar med kemi första året och fortsätter med biologi andra året. Det betyder att den studerande sannolikt läser in 40 poäng i botanik och zoologi under det andra året. Men enligt propositionen omfattar ämnet biologi kurser också i universitetsämnena limnologi, genetik och mikrobiologi. Det säger sig självt att detta inte går att klara av inom andra årets 40 veckor. Detta får till konsekvens att även tredje året behöver tas i anspråk för ämnet biologi. Då kommer den intressanta frågan in om hur de studerande troligast kommer att välja studiekurser under det iredje året. Enligt mångas bedömning kommer viljan att välja fysik och geografi att vara stor — därigenom skaffar man sig kompetens också i naturkunskap. Biologilärarnas förening hyser oro för att detta blir det vanliga valet. De har därför konstruerat en utbildningslinje som de kallar för BU KAS. Jag skall inte redovisa det förslaget i detalj. Det finns inte anledning att göra det nu, eftersom ändå dessa frågors detaljlösning överlämnas till Kungl. Maj:t för avgörande. Låt mig ändå säga att det måste vara mycket väsentligt att sådana moment i biologiundervisningen som miljövård, medicinsk orientering och humanbiologi får ett ordentligt utrymme i utbildningen av denna kategori lärare. Bakom begreppet humanbiologi döljer sig bl.a. orientering om sexualfrågorna, narkotika, tobak och alkohol. Det är kursmoment som genom sin aktualitet och beiydelse fått en väsentligt mer framskjuten position i de läroplaner som fastställts under de senaste åren på såväl grundskolestadiet som det gymnasiala stadiet. Det vore märkligt om de re formerna inte följdes upp så att man får väl utbildade lärare att ta hand om dessa rätt svåra kursmoment. Genom sammanslagningen av samhällskunskap och geografi på gymnasiestadiet krävs en studieinsats som med den nuvarande organisationen kräver fem betyg för behörighet. Det blir naturligtvis även i det ämnet svårt för att inte säga omöjligt för de studerande att skaffa sig en grundlig utbildning för ämnet samhällskunskap och därjämte hinna med att inhämta kunskaper för ett andra undervisningsämne på gymnasiet under en sammanlagd tid av tre år. Utbildningen i ämnet svenska innebär liknande problem. Det blir svårt att utforma en studiekurs som täcker in den kunskapsmängd som en svensklärare behöver för att kunna meddela en god undervisning i sitt ämne. Det har klart dokumenterats av de experter som avdelningen vid behandlingen av denna fråga haft tillfälle att lyssna till. Att så är förhållandet framgår ändå tydligare, om man tar i beaktande att i ämnet svenska — liksom i de flesta andra ämnen — tillkommer ständigt nya moment. För ämnet svenska kan exempelvis nämnas argumentationsteknik och argumentationsanalys, ungdomslektyr, filmkunskap, dramatik och inte minst förbättrad förmåga i muntlig framställning. Det vidgade nordiska samarbetet kräver förbättrad utbildning i danska och norska. Det vore frestande att fortsätta botaniserandet i de sjutton utbildningslinjerna. Jag skall avstå från detta och i stället göra konstaterandet att den redovisning som jag här kortfattat gjort beträffande utbildning av lärare i blockämnen visar att mycken omsorg måste läggas ned på den slutliga utformningen av studiekurserna. Den visar också att de behörighetsregler som senare skall utfärdas av Kungl. Maj:t måste beakta dessa probiem, speciellt på gymnasiestadiet. Jag vill i likhet med herr Axel Andersson yrka bifall till reservation 3, som berör dessa frågor. Så, herr talman, också några ord om psykologutbildningen. Universitetskanslersämbetet har föreslagit en särskild utbildningslinje för dem som avser att tjänstgöra som biträdande psykologer. Föredragande statsråd accepterar förslaget i huvudsak men gör ett väsentligt avsteg. Det gäller den praktik som ingår i tredje årets påbyggnadskurs. Han anser sig inte kunna ta ställning i den frågan för närvarande, Anledningen är de svårigheter som enligt statsrådets uppfattning föreligger beträffande tillgången till och förmedlingen av praktikplatser samt de mindre goda erfarenheter han anser sig ha från utbildningsvägar med insprängda praktikmoment. Nu har emellertid Sveriges psykologförbund sedan mer än tio år i enlighet med ett kungl. brev från 1958 helt frivilligt ombesörjt denna förmedlingsverksamhet vid utbildningsanstalterna. Det har man gjort för att tillgodose ett mycket viktigt krav om tillämpad utbildning så att man uppnår en integration av teori och praktik. Genom det ställningstagande statsrådet nu gjort i denna fråga förefaller det som om psykologförbundet är berett att kasta in handduken och avbryta den frivilliga förmedlingsverksamheten. Förbundet anser med rätta att även denna del ingår i utbildningen och därför rätteligen bör ombesörjas av staten. Jag tycker att man måste ge förbundet rätt i den uppfattningen och finner det därför angeläget att departementet tar upp denna fråga till förnyad prövning. Det måste gå att snabbt finna en lösning på hur praktiken på ett lämpligt sätt skall infogas i psykologutbildningen. Det förefaller klart att det är värdefullt med en integrerad utbildning i teori och praktik på det sätt som universitetskanslersämbetet föreslagit, och jag hoppas därför, herr tal man, att frågan inte löses på det viset att praktiken helt enkelt utgår ur utbildningen.

Herr talman! Statsrådet Moberg förklarade i sitt första anförande att orsaken till oppositionen mot UKAS bottnade i att många haft en känsla av att förlora sina privilegier. Det ligger säkerligen en hel del av sanning i detta, men det utgör inte hela sanningen. Jag vill belysa en speciell sida av ärendets behandling eftersom jag tror, att den har viss betydelse för uppkomsten av den intensiva och mångstämmiga kritiken, nämligen osäkerheten om vad det hela kommer att leda fram till. Jag vill därvid ta till utgångspunkt en historisk parallell. Sveriges riksdag fattade år 1950 ett av de viktigaste besluten i skolans historia, nämligen ett principbeslut om nioårig enhetsskola. Det var emellertid ett beslut som för eftervärlden tett sig ytterst egenartat, då det rådde oenighet — och alltjämt gör det — om dess egentliga innebörd. Förklaringen till denna besynnerlighet ligger främst däri att i formuleringen av beslutet ingick ett nyckelbegrepp som var oklart till sin innebörd, nämligen begreppet enhetsskolan. Det förefaller som om 1965 års riksdag gjorde sig skyldig till en liknande oklarhet, och det synes sannolikt att riksdagen i dag främst av den anledningen kommer att fatta ett beslut som är så allmänt och oklart formulerat, att det i väsentliga delar i realiteten utgör ett slags in blanco-fullmakt för regeringen. Vari består då denna oklarhet? Den går tillbaka till vissa formuleringar i proposition nr 141 till 1965 års riksdag. För att öka effektiviteten i utbildningssystemet måste nya vägar sökas för att åstadkomma en minskning av studietiderna och en ökad genomströmning, heter det. En förutsättning är emellertid att en fastare organisation av utbildningen fram till primärexamen vid de filosofiska fakulteterna genomförs. En nära till hands liggande åtgärd som aktualiseras i flera remissyttranden är att införa bundna ämneskombinationer — eller om man så vill fasta studiegångar — vid de filosofiska fakulteterna. Å andra sidan står det följande: »De fasta studiegångarna kan i framtiden tänkas omfatta studier för hela betyg eller kurser av olika längd i skilda ämnen enligt vad som kan betecknas som ett poängsystem. I tanken på fasta studiegångar ligger att ämnesstudierna skall ske i en fixerad tidsföljd och inom bestämda tidsramar.» Det som betecknas som fasta studiegångar kan således syfta på två helt skilda saker: antingen bundna ämneskombinationer eller också en inom ett visst ämne bunden studiegång eller givetvis båda sakerna tillsammans. Akterna från 1965 års riksdag är så oklara i detta avseende att utrymme finns för båda tolkningarna. Gentemot propositionens nyss citerade ord, som synes inrymma båda tolkningarna, kan ställas ett yttrande i plenardebatten av dåvarande ecklesiastikministern Edenman: »Nu föreslås ingenting annat än att man» -— dvs. studenterna — »i valet mellan 30 å 40 kombinationer skall bestämma sig för en studieinriktning. Det är inget annat det är fråga om.» Läser man de båda UKAS-betänkandena och proposition nr 4 till årets riksdag har man svårt att frigöra sig från misstanken att det skett en betydande glidning i tolkningen av 19653 års riksdagsbeslut. Det föreligger därtill en oklarhet av ett helt annat slag. Frågeställningen i debatten har ofta varit denna: antingen fasta studiegångar eller inte, Det är en frågeställning som är lika onyanserad och i realiteten lika meningslös som frågeställningen: antingen höga eller låga skatter eller antingen lång eller kort värnplikt. Den riktiga frågeställningen borde ha varit: i vilka avse Dessa oklarheter är inte bara av akademiskt intresse då de på ett olyckligt sätt snedvridit hela UKAS-debatten. Frågan om de olika ämneskombinationerna och graden av inskränkning i det fria studievalet har dominerat och lett till att de föreslagna åtgärderna i fråga om studierådgivning och liknande ting alltför ensidigt styrts utifrån just den definitionen av begreppet fast studiegång. Det skall ingalunda förnekas att många vilsna studenter med oklara studieoch yrkesmål kan vara betjänta av en förbättrad vägledning inför valet av ämneskombination, och det finns därför all anledning att med uppskattning notera den föreslagna upprustningen, även om den borde ha varit än större. Helt avgörande för studieresultatet är ändock hur studierna utformas inom de enskilda ämnena, hur studiebetingelserna i en mängd konkreta och kanske ofta till synes triviala avseenden är beskaffade. I många fall är dessutom kombinationen av ämnen så självklar att valet inte innebär några som helst svårigheter. De verkliga svårigheterna infinner sig när studierna skall klaras av i ett visst ämne. Då blir det avgörande — förutom den egna förmågan och ambitionen — hur undervisningen är dimensionerad och utformad, lärarnas kvalifikationer både vad avser ämnesteoretisk skolning och pedagogisk skicklighet, tillgången på kurslitteratur och arbetsplatser, en hygglig bostad på rimligt avstånd och möjligheten att i relativt lugn ägna sig åt studierna. Till de nödvändiga betingelserna för goda studieresultat hör inte bara dessa konkreta och handfasta ting av liknande typ utan också en känsla av det meningsfulla i studierna och en viss förtröstan inför framtiden. Frågan om möjligheterna att finna nya arbetsområden för de växande skarorna av akademiker borde ha beaktats som ett led i ett större studiesocialt och pedagogiskt sammanhang, då nämligen oro inför framtiden självfallet utgör en allvarlig belastning för en osäker och vankelmodig student. Mot den bakgrunden är det angeläget att myndigheterna intar en generös och förståendefull hållning gentemot den som av olika skäl inte kan hålla en högt uppdriven studietakt. I annat fall kommer med all sannolikhet antalet studienevroser att öka med tragiska följder både för den enskilde och för samhället. Utvecklingen mot ett effektivitetsförhärligande meritokratisamhälle måste förhindras. Att det är andra åtgärder än rent administrativa som är av största betydelse för goda studieresultat har framhållits i flera remissyttranden. Jag vill bara peka på universitetspedagogiska utredningen som i sin sammanfattning framhåller att pedagogiska åtgärder och studierådgivning är väsentligare än administrativa föreskrifter, om en ökad genomströmning skall uppnås så smärtfritt som möjligt. Även om detta kan te sig tämligen självklart vill jag citera en passus ur ett debattinlägg av ett par sociologer, den ene prefekt och den andre ämnesgruppordförande vid sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet: »UKAS:s tes att genomströmningen skulle klart främjas av bundna studiegångar förefaller högst tvivelaktig. Det är påfallande att även i denna punkt utredningsmaterial lyser med sin frånvaro. Man kan peka på en mängd förhållanden som inte har att göra med det fria ämnesvalet som bidragit till den låga genomströmningen. Den bristande studierådgivningen och studiehjälpen gör att studeranden lägger upp sin verksamhet opraktiskt och irrationellt, framträdande t.ex. i dubbelläsning. Undervisningen vid universiteten är i ringa utsträckning upplagd efter pedagogiska principer, och hela lärarrekryteringssystemet ger ringa incitament till god undervisning. — — — In stitutionernas lokalförhållanden och materiella undervisningsresurser är i allmänhet sådana att undervisningen försvåras, och man kan tala om en lägre standard för universitetets del än för gymnasium och grundskola. Tesen om de bundna studiegångarnas effektivitet har grundats på tolkningar av jämförelser som ter sig helt tvivelaktiga. Alla jämförelser mellan å ena sidan spärrade linjer och å andra sidan de fria fakulteterna säger inget om det fria ämnesväljandets effekt. Bunden studiegång ger inte under alla betingelser hög genomströmning, t.ex. juristutbildningen. Den stora variationen i genomströmningen mellan olika institutioner pekar på att inominstitutionella förhållanden är viktiga.» Utifrån övertygelsen att det är de konkreta och vardagliga förutsättningarna i form av tillgång på kursböcker, läsplatser, god undervisning och dylika ting, som är avgörande för studieresultaten, frågar man sig naturligt nog hur regeringen beaktat dessa förhållanden. Man måste då med beklagande konstatera att de beaktats i rätt liten grad. Regeringen har uppenbarligen inte alls sökt sätta sig in i vilka konsekvenser det föreslagna utbildningssystemet kan komma att få för den enskilde studentens möjligheter att följa studierna. Låt mig ta ett konkret exempel. I ämnet historia föreslås i UKAS II en kurs i nutidshistoria omfattande sju veckor. Kurslitteraturen omfattar 800—1000 sidor och utgöres av handböcker och korta vetenskapliga uppsatser. Vid kursens slut skall tentamen ske. För att detta system skall fungera måste givetvis de studerande ha tillgång till ifrågavarande litteratur, men detta kräver — just genom att alla skall följas åt — att biblioteken är rikligt försedda med kurslitteratur. En hel del andra förslag i den föreliggande propositionen — framför allt utbyggnaden av universitetsfilialerna — kommer att kräva ökade anslag. Men detta är väl någonting som inte har med utbildning ens organisation att göra, kanske någon invänder. Det är väl en vanlig anslagsfråga. Det finns tyvärr färska exempel på hur en i och för sig god reform kan få olyckliga bieffekter, om man inte realistiskt räknar med de ekonomiska konsekvenser som kan följa. Jag skall ge ett aktuellt exempel. Lärares resor från ett moderuniversitet till en filial kostar mycket pengar, men några särskilda anslag utgår inte, utan kostnaderna får lov att bestridas med medel ur de s.k. materielkassorna. Den ökning som beviljats täcker emellertid inte alls dessa kostnader, och följden har i många fall blivit att det som återstår för inköp av undervisningsmateriel, tex. böcker och tidskrifter, minskat nära nog katastrofalt — på vissa institutioner till inemot hälften av vad som utgått tidigare. Det förekommer t.o.m. att man i brist på medel tvingats säga upp avtal med vakttjänstfirmor, som svarat för stängningen av institutionslokalerna sent på kvällarna. Följden har då blivit att kvällsstuderande måst ge sig i väg från sina institutioner tidigare än förr. Därmed har man genom en reform, som varit till gagn för många — det skall inte förnekas — direkt försämrat studiemöjligheterna för vissa andra. Det är mot den bakgrunden som jag har velat beröra dessa frågor. Det finns, som jag ser det, stor risk för att liknande situationer kommer att följa i UKAS-reformens spår. Och då har man verkligen fört en politik som inte kan beskrivas som annat än kortsynt. Föreliggande proposition kan också, herr talman, betraktas utifrån en helt annan utgångspunkt, nämligen det sätt på vilket den kommit till. Då det talats en hel del om detta i kammarens debatt och det skrivits mycket om det tidigare skall jag begränsa mig till en enda aspekt, nämligen remissbehandlingen och framför allt presentationen av remissyttrandena. Ser man reformverksamheten på utbildningsområdet i ett längre perspek tiv kan man inte undgå att frapperas av att remissinstanserna denna gång behandlats på ett ganska nonchalant sätt. Yttrandena presenteras nämligen mycket kortfattat och summariskt. Jag vill erinra om att remissyttrandena över 1946 års skolkommissions betänkande presenterades i en särskild skrift. Den omfattar inte mindre än 400 sidor och ger en fyllig presentation av de olika remissinstansernas synpunkter. Frågan om skolans målsättning upptar 15—16 sidor. Propositionen om införande av grundskola år 1862 omfattar omkring 630 sidor. Remissyttrandena är fylligt presenterade, och målsättningen behandlas på omkring 40 sidor. Nästa stora skolreform gällde gymnasiet — det var år 1964. Den propositionen innehöll också en omfattande redovisning av remissyttrandena den omfattar totalt över 600 sidor. Målsättningsdebatten föres på 15—16 sidor. Den proposition om utbildningens organisation vid filosofisk fakultet som nu ligger på riksdagens bord omfattar ungefär 100 sidor. Remissyttrandena är ytterst kortfattat refererade och — vad som är mest betänkligt — motiveringarna för de skilda ställningstagandena redovisas mycket bristfälligt eller inte alls. Målsättningen — det som utgjort ett centralt tema i hela UKAS debatten — berörs på en säger en sida. Denna utveckling är betänklig. Den innebär knappast någon stimulans för remissyttrande myndigheter och organisationer att lägga ned någon större möda på att penetrera framlagda förslag och att därefter presentera och motivera alternativa lösningar. Jag hänvisade inledningsvis till 1950 års enhetsskoledebatt, och jag skulle, herr talman, vilja sluta med att travestera ett yttrande som dåvarande ecklesiastikminister Josef Weijne fällde i plenardebatten. Skolreformen är inte, förklarade han, ett verk av blåögda och klåfingriga reformatorer utan av livet självt. Med detta menade han att det var de förändrade samhällsförhållandena som tvingat fram reformen. Man skulle kanske kunna säga att livet självt nu gjort en reform av utbildningen vid de filosofiska fakulteterna nödvändig. På den punkten är jag helt ense med propositionens författare, men jag skulle nog vilja påstå att just det reformförslag som nu är under debatt i hög grad är en produkt om inte av blåögda och klåfingriga reformatorer så dock av valhänta och verklighetsfrämmande administratörer. Herr talman! Väl vetande att politik är det möjligas konst begränsar jag mig till att yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Utbildningsfrågorna tillhör egentligen inte mina älsklingsämnen, men jag har en motion att tala för. Dessutom har jag inte blivit riktigt indoktrinerad av statsrådet Moberg, utan jag har fortfarande målföret kvar. Jag har ett speciellt intresse för en viss del av detta ärende. Jag är nämligen ledamot av fakultetsrådet för ekonomutbildning vid Lunds universitet. I denna egenskap har jag under flera år följt denna utbildning och ägnat den ett särskilt intresse. Jag har haft mycket livliga kontakter med både lärare och studenter. Jag skall därför nu i huvudsak inskränka mig till att behandla ett speciellt avsnitt av hela det framlagda förslaget, nämligen utbildningslinjen 6 a — kanske med någon tonvikt på förhållandena i Lund — men jag gör det utan alla brösttoner, om jag får använda det uttrycket. Från sin start, jag tror att det var 1960, bedrevs ekonomutbildningen i Lund vid en egen fakultet med ungefär samma status som handelshögskolorna i Stockholm och Göteborg. Vi är tacksamma för att vi fick denna utbildning förlagd till södra Sverige. Det var en ganska ämnesbunden studiegång, motiverad med att det var fråga om en högre yrkesutbildning speciellt med sik te på näringslivets och i någon mån den offentliga förvaltningens behov. Kärnämnet var företagsekonomi. För något år sedan inkorporerades denna utbildning med den samhällsvetenskapliga fakulteten. Även ekonomutbildningen i Umeå organiserades på ungefär samma sätt. Handelshögskolan i Göteborg lär komma att få motsvarande utformning. Som en fristående, blomstrande oas i öknen kvarstår Stockholms handelshögskola, som genom ett nytt särskilt avtal med staten har fått en ganska betydande förbättring och effektivisering av utbildningen. Det bör omnämnas att för något år sedan uppdrogs det åt en särskild kommitteé med universitetsrådet Stig Hammar i Lund som ordförande att utreda frågan om den samhällsekonomiska undervisningens och då även ekonomutbildningens utformning. Alla väntade sig då att en djupgående utredning av utbildningen skulle komma till stånd, särskilt som det ju hänt så mycket de senaste åren som förtjänar beaktande. Denna utredning har emellertid växlats in på ett sidospår, skulle jag vilja säga, och mer eller mindre försvunnit ur bilden — ett ganska anmärkningsvärt fenomen. I stället har först UKAS och sedan PUKAS hokus pokus filiokus trollat fram ekonomutbildningen ur sin höga hatt — jag såg att herr Palme kände sig träffad — och ekonomerna har blivit filosofer vad nu detta trollerinummer kan innebära. Det hela har inte föregåtts av någon utredning, utan det har skett på ett lättvindigt sätt utan närmare hänsynstagande till avnämarnas behov. Innebörden i propositionen är i denna del inte fullt klar. Jag känner mig i någon mån desorienterad. Undervisningens reella substans belyses inte närmare. Kanske statsrådet Palme eller statsrådet Moberg — som jag till min glädje ser nu har kommit in i kammaren igen — kan hjälpa till att upplysa mitt förmörkade förstånd på denna punkt.

Det har sagts mig från lärarhåll att man kan vänta en kvalitetsförsämring vid de sistnämnda läroanstalterna. Det är näppeligen ett konkurrenskraftigt alternativ till Stockholms handelshögskola som här ges, vilket jag vill uttrycka mitt beklagande över. Eller finns det måhända några dolda finesser förenade med studiegången i Lund, Umeå och Göteborg som kommer att göra utbildningen där likvärdig med den som kan ges vid handelshögskolan i Stockholm. är det måhända studierådgivningen som med sin gyllene stav skall gripa in som deus ex machina och ställa allt till rätta? Studierådgivningen är förvisso värdefull, men den har i alla fall sin begränsning. Att spärren slopas säger jag inte så mycket om, men det förutsätter, herr statsråd, motsvarande upprustning av resurserna. Kvalitetskravet får inte efterges. Det är att märka att medan den reella studietiden för ekonomexamen i dag är sju å åtta terminer, så kräver propositionen endast sex terminer. När statsutskottet gör gällande att det motionsvis framställda kravet på genomgång av kurser om sammanlagt 140 poäng, dvs. en formell ökning i förhållande till propositionen med 20 poäng, innebär en skärpning i jämförelse med nuläget, så är detta en sanning med modifikation, för att inte säga att det är ett felaktigt påstående. Utskottet säger nej till en poängökning som i fråga om studietidens längd skulle hålla sig inom den nuvarande faktiska tidsramen om sju terminer. I samma andedrag säger utskottet emellertid — hör och häpna: »I den mån det för någon speciell yrkesutövning finns behov av fördjupning i något äm ne bör detta kunna tillgodoses genom komplettering av studierna i grundexamensnivå upp till 60 poäng.» Man silar mygg och sväljer kameler, skulle jag vilja säga. Utskottet avvisar 20 poäng och sväljer utan vidare spisning 60 poäng. Var finns logiken i detta? Jag vill ställa frågan: Tillåts den här kompletteringen av studierna med upp till 60 poäng även i andra ämnen än de under 6 a upptagna? Jag har särskilt fäst mig vid att det väsentliga i fråga om utbildningslinje 6 är en liten finstilt fotnot på sidan 70, där det talas om vilka studiekurser man kan få välja. Till dem som saknas — jag återkommer till detta — hör ämnet internationell ekonomi. Jag utgår emellertid ifrån att det beror på ett rent förbiseende. Den stora tillströmningen till ekonomutbildningen gör att arbetsmarknaden i framtiden kan komma att få svårt att bereda plats för alla dem som utexamineras. De studerandes intresse måste först och främst tillgodoses, det är enligt min mening det väsentliga. Det är därför dubbelt angeläget att dessa stora skaror av ekonomer har en utbildning som gör dem värdefulla och efterfrågade på marknaden. Har det egentligen gjorts så mycket för att anpassa innehållet i examen efter avnämarnas behov? Nej, såvitt jag kan finna, har det inte gjorts något däråt i det här sammanhanget. Man har över huvud taget inte brytt sig om att i den nya organisationen undersöka vilka behov som föreligger. Det förefaller mig också som om remissvaren har lämnats i det närmaste obeaktade, och jag tycker nog att det är en tragedi för ungdomen att så har skett. Frågan är vilken studievägledning som kommer att lämnas, när det egentligen saknas kännedom om behoven. Studievägledningen påstås ju vara den springande punkten i hela PUKAS. Hur skall den inriktas? Vad jag skulle komma fram till, herrar statsråd, är följande. PUKAS innebär inte mycket mer än att berget fö der en råtta — en liten råtta, kanske en mus — om inte lärarresurserna blir tillräckliga. Det behövs framför allt fler lärare på professorsnivå. Jag vill också slå fast att kunskapsbehovet till följd av utvecklingen är i starkt växande. Vi har det nya dataområdet som ställer stora krav, vi har den internationella marknadsutvecklingen som kräver sina speciella kunskaper. Vi har behov av kunskaper i psykologi, statistik, statskunskap, språk och mycket annat. Man skulle vilja att utbildningen vidgades i stället för att krympa. Motionärerna har velat uppställa kravet på 60 poäng i företagsekonomi. Vi har vidare föreslagit att ämnet handelsrätt med beskattningsrätt skall vara obligatoriskt och omfatta 20 poäng. Utan detta ämne har ekonomexamen enligt min mening ett reducerat praktiskt värde. Jag tänker inte minst på hur värdefullt det måste vara för exempelvis en blivande företagsledare eller för den som går till den offentliga förvaltningen att ha goda kunskaper i beskattningsrätt. Jag vill vidare, som jag nyss sade, att ämnet internationell ekonomi — i vilket särskild professur finns i Lund — skall upptas som ett självständigt ämne bland iredje avdelningens studiekurser. Herr talman! Studenternas allt högljuddare ådagalagda missnöje och besvikelse vid de högre läroanstalterna — jag konstaterar det som ett faktum — går inte bara att möta med någon form av medbestämmanderätt i fråga om detaljerna. I stället måste man från samhällets sida se till att ungdomen får en kvalificerad, stimulerande undervisning som ger dem förutsättningar för en hygglig, meningsfylld anställning i framtiden. Nu invänder kanske statsrådet Moberg, som alltjämt är kvar på skansen här i kammaren, att universitetskanslersämbetet skall fastställa normalstudieplan för varje studiekurs, vari anges studiekursens huvudsakliga utformning. Man har följaktligen, såvitt jag kunnat finna, gett kanslersämbetet relativt fria händer. Jag vet inte i vilken utsträckning universitetskanslersämbetet kommer att bli bundet av riksdagens beslut. Jag hoppas att en viss flexibilitet blir möjlig. Jag vill rikta en vädjan till universitetskanslersämbetet — och = till statsrådet Moberg — att gå till verket efter en analys av kunskapsbehovet och med skapande fantasi. För att ge eftertryck åt denna min vädjan yrkar jag i fråga om utbildningslinje 6 a för ekonomexamen bifall till motionsparet I: 897 och II: 1022. I andra hand yrkar jag bifall till reservation 1 av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Med anledning av reservationen rörande ekonomutbildningen som herr Jacobsson nu senast har talat för vill jag erinra kammaren om vad samhället har gjort för att öka möjligheterna för ungdomen att få en god ekonomutbildning på universitetsnivå. Det var inte särskilt många år sedan som ekonomutbildningen var förbehållen ett fåtal. Vi hade den helprivata handelshögskolan i Stockholm och en handelshögskola i Göteborg inrättad i stiftelseform. Några andra skolor hade vi inte.

Den föreliggande propositionen innebär på denna punkt ytterligare ett steg genom att vi öppnar spärrarna för ekonomutbildningen. Vi avskaffar spärren i Lund, i Umeå — det sker i höst — och vi räknar med att spärren skall kunna avskaffas vid handelshögskolan i Göteborg från hösten 1970. Beträffande den sistnämnda skolan fick vi vänta ett år av administrativa skäl; dock räknar vi med att det skall vara möjligt att redan i höst öka intagningskapaciteten. Vi låter automatikens regler gälla. Slutligen har vi genom den konstruktion som nu har gjorts skapat förutsättningar för att vid alla fyra universitetsfilialerna möjliggöra praktiskt taget en fullständig ekonomutbildning. Jag hade i går besök av representanter för eleverna vid filialerna som önskade att de sista förutsättningarna nu skulle skapas, nämligen en kort kurs om tio poäng även vid filialerna. Jag lovade att göra mitt bästa för att dessa förutsättningar skall kunna uppfyllas. Lyckas vi härmed, har vi skapat förutsättningar för en kvalitativt högtstående cekonomutbildning på inte mindre än nio ställen, om jag har räknat rätt. Herr Jacobsson säger att den utformning som ekonomutbildningen har fått är en tragedi för ungdomen. Den ligger i, herr Jacobsson, att enligt de normalplaner som man räknar med beträffande en av utbildningsvägarna så kommer det på två ställen att bli en formell minskning av studietiden med en halv termin. Studietiden är nämligen litet olika på olika ställen; några läroanstalter har en studietid av sex terminer, andra en tid av sex och en halv. Möjligheterna — som utskottet också framhåller — för dem som studerar i Lund, i Uppsala, i Umeå eller på de andra orterna att ytterligare fördjupa sina kunskaper är lika stora som för alla andra. De har möjlighet att ta ytterligare 60 poäng inom sin utbildningsgång. Talet om att förslaget innebär ett hot mot ekonomutbildningen kan inte tillmätas något egentligt värde.

Herr talman! Statsrådet Moberg var kanske inte inne i kammaren under den första delen av mitt anförande nyss. Jag noterade i början av mitt anförande med största tillfredsställelse och tacksamhet statsmakternas positiva insatser för att skapa en utvidgad ekonomutbildning, inte minst i Lund. Jag känner mycket väl till att statsrådet Moberg i detta fall också rent personligen engagerade sig, vilket vi har varit mycket glada över. Det förhållandet att spärren successivt slopas vid de olika läroanstalterna har jag ingenting att invända emot. Spärren har överlevt sig själv på detta område. Men så säger statsrådet Moberg att vi får en kvalitativt högtstående ekonomutbildning på nio platser, om jag nu fattade det rätt. Jag betvivlar detta. Vad innebär begreppet kvalitativt? Är denna utbildning i Umeå och Lund kvalitativt jämställd med den vid handelshögskolan i Stockholm? Jag kanske gjorde mig något skyldig till överord när jag talade om en tragedi för ungdomen.

Det är nödvändigt att med större fantasi och konstruktiv förmåga gå till verket att bygga upp den här utbildningen efter en ny tids förutsättningar och behov, än som gjorts i den relativt schematiska framställning som PUKAS trots allt är.

Normalstudietiden för civilekonomexamen är nu sex å sex och en halv terminer, vilket betyder 120 respektive 130 poäng. Med utgångspunkt därifrån anser vi att förslaget om 140 poäng skulle innebära en vwiss skärpning.

Herr talman! Det vare mig fjärran att påstå att det mäktiga statsutskottet har farit med oriktiga uppgifter, och allra minst vill jag rikta sådana beskyllningar mot min gode vän herr Mårtensson. Men vi kanske inte talar riktigt om samma sak. Jag har utgått från det faktiska förhållandet att det i dag åtgår sex å sju, ja kanske åtta terminer för ekonomutbildning. Det skulle därför i verkligheten inte medföra någon förlängning av studietiden, om man höjde den totala poängsiffran för examen med de av oss önskade ytterligare 20 poängen. Vilket visserligen formellt medför en förlängning av studietiden med en termin, men i realiteten icke skulle få denna följd.
Herr talman! Jag skall inte tvista mer om detta. Men jag vill i anledning av herr Jacobssons yrkande om bifall till sin motion framhålla att riksdagens bifall till motionen skulle innebära att man låser en enda linje. Meningen är att Kungl. Maj:t skall utforma och successivt ompröva de olika linjerna. Jag ifrågasätter om det är riktigt att ställa ett sådant yrkande som herr Jacobsson gjort.

Herr talman! Bakgrunden till propositionen om organisationen av utbildningen vid filosofisk fakultet har verkligen belysts mycket noggrant tidigare. Låt mig dock citera några rader ur utlåtandet: »När det i denna» — propositionen — »redovisas 17 olika utbildningslinjer, är detta endast att uppfatta som en presentation av Kungl. Maj:ts bedömning av vilka utbildningslinjer det i dagens läge finns ett klart dokumenterat behov av.» Enligt min mening har de flesta utbildningslinjernas krav tillgodosetts. På ett område — biologilärarnas — skulle jag dock vilja rikta en vädjan till statsrådet Moberg att verka för en tillräckligt bred och djup utbildning, så att det ges utrymme för miljövård och humanbiologi. Miljövården och människovården har alltmer kommit i förgrunden i vårt samhälle. Därför krävs också en ständig anpassning till vidareutvecklingen på dessa områden. Bland annat åligger det biologilärarna att ta hand om undervisningen i sexualkunskap. Den handledning som nu ges i detta ämne är otillräcklig. I en utredning som gjordes i Malmöhus län rörande inrättandet av en sexualrådgivningsbyrå uppmärksammades behovet av en riktig information i sexu alkunskap i skolan. Vid ett läroverk i södra Sverige hade man funnit att eleverna hade svårigheter att öppet tala om sexuella ting. De fick därför tillfälle att skriva ned frågor av sexualpsykologisk karaktär. Frågor av medicinsk art skulle inte komma i fråga. Trots detta var många frågor just av medicinsk art. Elevernas behov av upplysning syntes mycket anmärkningsvärt, allra helst med tanke på att samtliga gick i sista ringen på reallinjen. En flicka noterade på baksidan av formuläret: »Jag tror att de flesta av oss är mest intresserade av objektiv sexualundervisning utan baktanke på moral. Jag tror inte att jag har fått någon undervisning i egentlig mening. Den undervisning vi fått har mer haft formen av en biologitimme.» Det jag här anfört är hämtat ur utredningen. I den aktuella debatten har också framkommit att dessa problem finns. Den generation som nu är vuxen har inte fått sexualundervisning i skolorna. Dessa människor saknar kanske också därför möjlighet att ge de unga information. Det är väl också på det sättet att talet om sexuella ting många gånger är tabu i hemmen. Undervisningen i skolorna blir beroende av lärarnas möjlighet att ge upplysning. Sexualkunskap är en ömtålig fråga, och särskilt kunniga och väl utbildade lärare bör ge de unga denna undervisning. En saklig och objektiv information inom denna så försummade del av undervisningen kräver kunskap och pedagogiska kvalifikationer. Jag är medveten om att riksdagen inte skall syssla med utbildningslinjernas innehåll och uppbyggnad eler lärarnas behörighet. I dessa frågor — och därmed alltså i fråga om vad våra biologilärare skall ha för utbildning — förutsättes Kungl. Maj:t besluta ensam. Herr talman! Jag har med det sagda velat ge uttryck för min önskan och min vädjan att biologilärarna får en bred och djup utbildning.

Herr talman! Vid punkt 4 i förevarande utlåtande finns fogad en reservation av herr Virgin m.fl. Den gäller rikspolisstyrelsens medborgerliga förankring. Den kan förefalla rätt egendomlig. Vi som representerar det mest oppositionella partiet stöder den nu gällande av Kungl. Maj:t fastställda ordningen, medan utskottets majoritet följer en av herr Bergman i andra kammaren ensam väckt motion som syftar till ändring av nu gällande bestämmelser. Rikspolisstyrelsen består, som vi alla vet, av dels ett fåtal tjänstemän, dels några av Kungl. Maj:t utsedda lekmannaledamöter. Dessa ledamöter, som representerar de olika parlamentariska partierna, anses synbarligen av herr Bergman med nu gällande föreskrifter inte i tillräcklig grad garantera en tillfredsställande medborgerlig förankring av rikspolisstyrelsen. Herr Bergman vill ha en ändring på den punkten. Han vill att Kungl. Maj:t skall vidta åtgärder i syfte att bevara och förstärka rikspolisstyrelsens medborgerliga förankring. Just nu finns det inte anledning till kritik, men åtgärderna bör enligt herr Bergmans uppfattning vidtagas innan en situation uppkommer, där en ändring av föreskrifterna måste betraktas som en förändring i en utbildad beslutspraxis. Må det tillåtas mig att ett ögonblick stanna här. Ingen av oss vill väl över huvud taget att polisen skall förlora något av sin medborgerliga förankring. Vi vill tvärtom stärka den. Alla är helt säkert överens om att polisen har att på uppdrag av medborgarna fullgöra sin uppgift att bevara ordning och säkerhet inom samhället. Om den saken menar jag att inget som helst tvivel kan råda och att ingen som helst menings skiljaktighet får göra sig gällande. Jag är alltså övertygad om att vi är överens i fråga om polisens medborgerliga förankring. Såvitt jag kan förstå är det framför allt ur två synpunkter som rikspolisstyrelsens lekmannarepresentanter enligt herr Bergman inte har möjlighet att fungera på ett fullt tillfredsställande sätt. Å ena sidan har dessa ledamöter i rikspolisstyrelsen inte tillräcklig initiativrätt, menar han, utan endast vissa direkt angivna slag av ärenden avgörs enligt instruktionen i plenum. Därjämte kan andra ej särskilt angivna frågor av rikspolischefen hänskjutas till plenum. Det är alltså rikspolischefen som kan ta upp särskilda ärenden, inte de övriga ledamöterna, om man så läser instruktionen. Å andra sidan är inte heller redovisningen av polisstyrelsens åtgöranden och beslutsfattande tillräcklig. Polisverksamhetens utövande och målsättning bör enligt motionären fortlöpande så långt som möjligt komma under allmän granskning. Utskottet har enligt min mening ytterligare skärpt de av motionärerna antydda önskemålen. Enligt utskottet bör Kungl. Maj:t lämna föreskrifter som leder till att lekmännens faktiska deltagande i besluten så långt som möjligt redovisas. Bland de frågor som alldeles särskilt kommer att stå i förgrunden, säger motionären, är den allmänna prioriteringen av polisresursernas användning, den operativa samordningen och anvisningarna för polisens uppträdande i olika nya situationer. Låt oss ett ögonblick betrakta dessa båda huvudpunkter. Vad initiativrätten beträffar har, enligt vad jag erfarit, rikspolisstyrelsens parlamentariska ledamöter ingen känsla av att de därvid är åsidosatta. Enligt de uppgifter som lämnats mig har rikspolischefen vid varje sammanträde efter genomgången av de mera rutinmässiga ärendena en punkt som gäller allmän information, då han redogör för alla frågor som under den aktuella tiden förorsakat pro: blem. Det har heller aldrig inträffat att någon av styrelsens parlamentariska ledamöter väckt fråga inte upptagits till diskussion.

För oss är det några principer som har väsentlig betydelse. Polisen skall i det enskilda akuta fallet kunna handla självständigt och effektivt. Dess ledning skall kunna fatta operativa beslut. I det akuta avgörandet om operativa åtgärder måste polisen kunna handla utan att avvakta polisstyrelsens beslut. En beslutsordning som förutsätter styrelsens beslut innan polisen kan avgöra sitt handlande inför akut inträdda situationer måste ju kunna helt förlama polisens verksamhet, Polisen måste ha frihet att handla så som den bedömer vara mest effektivt och enligt de allmänna direktiv som lämnats den. Polisen måste också kunna handla objektivt, och i syfte att uppehålla ordningen vara oberoende av politiska vindar som mer eller mindre tillfälligt blåser över landet. Jag skall inte närmare gå in på exempel för att belysa när det kan finnas risk för att polisen inte skulle kunna handla objektivt. Jag skall inte nämna några sådana exempel, men jag tror att den ökade redovisning av beslutsfattandet som krävs skulle i särskilda situationer kunna medföra sådana risker. Herr talman! Jag tror inte att det föreligger några väsentliga meningsskiljaktigheter mellan oss och utskottets majoritet. Vi syftar alla till att polisstyrelsen skall verka för ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten. Men vi är rädda att de for muleringar som herr Bergman och utskottets majoritet har använt kan lämna vägen öppen för en politisering av polisens verksamhet, vilket ingen av oss — vare sig utskottsmajoriteten eller reservanterna, det är jag övertygad om — skulle finna lyckligt. Med hänsyn härtill anser vi icke något initiativ i denna fråga från riksdagens sida önskvärt, och det är i enlighet därmed som jag yrkar bifall till den vid punkt 4 anförda reservationen. Herr talman! Jag ber att samtidigt få tala om punkten 9, som gäller den l1okala polisorganisationen. Det avsnittet har karaktären av en följetong. Varje år kommer ett nytt kapitel som bl.a. innehåller en mängd siffror, och varje år är siffrorna i princip ganska lika. De lokala polischeferna begär omkring 2500 tjänster, länsstyrelserna tillstyrcer eti något mindre antal — ungefär 2400 — polisstyrelsen tillstyrker närmare 1 000 tjänster och regeringen föreslår omkring 500. Det är som sagt ganska likartat varje år. Förra året hade man när propositionen skrevs en brottsstatistik att stödja sig på som tycktes visa att kulmen var nådd och att trenden hade vänt. Det var en chimär, en tillfällig ljusning. Nu är ökningen i brottsligheten ånyo mycket kraftig. Uppklaringsprocenten är låg. Trots de hittills medgivna ökade resurser av olika art som anses kunna minska behovet av ny personal har någon förbättring i situationen inte inträtt. Det lönar sig tydligen att begå brott. Stölder, rån etc. blir inte alls uppklarade i den omfattning vi skulle önska, Antalet fall av mord och dråp som inte klarats upp är inte heller rekommenderande. Försvinnanden som inte blir utredda ökar i antal. Alltifrån Viola Widegren som försvann i slutet av 1940-talet och som jag minns så väl därför att jag nära hade att göra med henne som patient och tyckte att hon var en så rar flicka, till de unga damer som försvinner från olika danshak i Sundbyberg eller Solna, är det en rad som blivit borta utan att polisen kunnat ge någon förklaring till deras försvinnande. Låt mig gärna erkänna att den nuvarande polisorganisationen har inneburit ett väsentligt framsteg och att polisens möjligheter till operativ koncentration kring vissa uppgifter obestridligen är ett framsteg jämfört med tidigare sitaution. Men det är ännu långt ifrån tillräckligt. Vi syftar inte alls till någon polisstat, men vi önskar att man skulle kunna ge trygghet även ur dessa synpunkter åt våra medborgare. I våra dagar är det två ting som ger extra uppgifter åt polisen. Det ena är den alltjämt ökande biltrafiken, det andra är narkotikasituationen. Vad den sistnämnda frågan beträffar vill jag än en gång komplimentera polisledningen för de framgångar man haft med den starka insats som gjorts i början av året. Detta har vi talat om förut, men jag vill gärna understryka att jag anser polisen vara värd en komplimang. Verkningarna av denna insats bredde ut sig även över andra områden, men den stora satsningen måste ha inneburit att andra uppgifter fick stå tillbaka. Med tanke på de resurser som finns måste det ju betyda att resurser för detta ändamål togs från andra områden. Vad biltrafiken beträffar är polisens insatser i form av övervakning, inskridanden m.fl. allmänpreventiva åtgärder obestridligen av mycket stor betydelse när det gäller att minska antalet olyckor som leder till dödsfall och allvarliga skador. Om någon vecka kommer vi att behandla socialhuvudtiteln och diskutera frågan om hälsovårdsupplysning och möjligheterna att därigenom påverka kostnaderna för sjukvården. Låt mig redan nu framhålla att det är mycket svårt att ange vad en hälsovårdsupplysning kan säga oss om hur vi skall leva, vad vi skall äta osv. för att nå den bästa hälsan. De vetenskapliga undersökningar som man kan stödja sig på i dessa frågor är visserligen många men, såvitt jag förstår, alltjämt ovissa och deras bärkraft osäker. En sak vet vi dock säkert: kan vi nedbringa olycksfallsfrekvensen på våra vägar väsentligt, når vi resultat även på detta område. Hur många vårdplatser och hur många vårddagar man skulle spara på det kan jag inte uppge, men att besparingarna skulle bli stora är jag övertygad om. Jag tror att polisens övervakning och vetskapen om risken att överraskas av en polis är ett av de viktiga momenten för att nedbringa olycksfallsfrekvensen. Herr talman! Dessa antydningar ger en uppfattning om anledningen till ati vi anser det vara värt att göra en väsentligt större insats på detta område. Satsningen motsvarar ingalunda vad vederbörande centrala ämbetsverk eller ännu mindre vad de lokala myndigheterna har begärt — de som direkt har med saken att göra — men den överskrider dock väsentligen regeringens förslag. Jag är fräck nog att tro att också justitieministern gärna skulle se att han fick större anslag. I ett svar som han gav mig förra året med anledning av en enkel fråga fanns det en undermening — han tyckte att det hade varit roligt att få mera pengar. Jag var i alla fall den som fick mest, sade han. Vi tror ait detta är ett område där man kan satsa väsentligt mera — och det med samhällsekonomisk vinst.

Herr talman!

Liksom i fjol har det varit delade meningar i statsutskottet om anslagen till polisväsendet. Alla oppositionspartierna har med hänsyn till att arbetsläget inom polisen är pressat och att polisens uppgifter ständigt växer yrkat på personalförstärkningar, som går utöver vad regeringen och utskottsmajoriteten velat vara med om. Att kriminaliteten växer är ingenting nytt. Utvecklingen har varit densamma under tidigare år. Förutom att fler och fler brott blir begångna, ökar också svårighetsgraden. Särskilt allvarligt är att man kan iaktta tydliga tendenser till ökad ligabrottslighet. Denna typ av brottslighet är t.ex. synnerligen vanlig i samband med narkotikabrott. Även mera beskedliga former av brottslighet och asocialitet har emellertid visat tendenser att breda ut sig. Allt oftare förekommer bråk, hot om våld och allmänt störande uppträdande på allmänna platser. Vissa typer av mindre stölder har blivit så pass vanliga, att varken polisen eller allmänheten egentligen tar någon notis om dem. Detta är mycket allvarligt när det sker i en rättsstat. Det går inte att ge någon generell förklaring till den här utvecklingen. Det är förvisso många faktorer som samverkar till att skapa dessa problem på välfärdssamhällets baksida. Därför finns det inte heller någon generell lösning av problemen. Vad man kan åstadkomma med skärpt polisbevakning är att man i viss mån hindrar att brott blir begångna och att man får flera brott uppklarade. Om en större del av brotten kunde klaras upp, skulle detta otvivelaktigt verka återhållande på brottsligheten. Den nuvarande låga procenten uppklarade brott — omkring 30 procent i genomsnitt — är knappast något incitament för en lägre brottsfrekvens. Det är heller ingen tvekan om att läget nu är så allvarligt, att de enskilda medborgarna i många fall har svårt att få det skydd för sin person, som de har rätt att kräva av samhället. En så grundläggande trygghetsoch standardfaktor som låt mig säga gatufrid har på många håll kommit i allvarlig fara. Arbetsbelastningen på polisen växer dessutom inte bara på grund av att brottsligheten ökar. Biltrafiken ökar i intensitet och därmed behovet av trafikövervakning. Detta är en sak. En annan sak är att särskilt under de allra senaste åren stora polisstyrkor fått avdelas för övervakning i samband med demonstrationer och likartade arrangemang. Den upprustning av polisorganisationen som skett under senare år har i första hand gällt de tekniska resurserna. Ett ökat antal fordon och effektivare sambandsmedel har gjort polisen rörligare. Också i andra avseenden har en icke oväsentlig upprustning på det tekniska området skett. Effektiviteten har dessutom förbättrats genom administrativa rationaliseringar, inte minst på utredningssidan. Även personalförstärkningar har genomförts. I fjol utökades poliskåren med 350 tjänster. I årets statsverksproposition föreslås att ytterligare 400 polistjänster och 70 andra tjänster skall tillkomma. Med hänsyn till behovet anser vi emellertid detta helt otillräckligt. I sina petita för det kommande budgetåret har de lokala polischeferna och länsstyrelserna ansett, att det skulle behövas omkring 2500 nya tjänster i polisorganisationen för att fylla behovet. Rikspolisstyrelsen, som också måste ta hänsyn till möjligheterna att rekrytera personal och till andra faktorer, har begärt 970 tjänster, varav 700 polistjänster. Man kan på grundval av detta ganska bestämt slå fast, att den allvarligaste svagheten hos polisorganisationen f.n. är de knappa personalresurserna. I den föreliggande situationen har vi både inom centern och folkpartiet samt inom moderata samlingspartiet ansett det nödvändigt, att man tillmötesgår rikspolisstyrelsens anslagsframställning i högre grad än vad departementschefen har velat göra. Medan de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet valt ait följa departementschefens förslag, yrkar vi, att den lokala polisorganisationens anslag till löner och andra förvaltningskostnader räknas upp med 10 miljoner kronor utöver vad Kungl. Maj:t föreslår. Därigenom skulle man få möjlighet att inrätta ytterligare 210 polismanstjänster och 50 tjänster för annan personal. En motsvarande höjning av anslaget till personlig utrustning måste då ske. Den merkostnaden beräknar man till en halv miljon kronor. En sådan personalförstärkning skulle inte bara leda till att polisen totalt sett erhöll ökade resurser utan också till att effektiviteten i den tidigare organisationen höjdes genom att man fick en riktigare avvägning mellan personella och tekniska resurser. Det finns här: förutsättningar att till en rimlig kostnad avsevärt öka polisens möjligheter att lösa sina svåra uppgifter. Herr talman! Jag ber att på punkt 4 få yrka bifall till utskottets hemställan och återkommer, med herr talmannens benägna medgivande, till yrkandena under punkterna 9 och 10, där jag kommer att yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! I en debatt som denna — som gäller ett begränsat område — är det väl oundvikligt att olika talare kommer in på samma saker, kanske uttryckta med andra ord, och att det kan bli vissa upprepningar. Jag vill också framhålla att det väl inte råder någon principiell skillnad mellan utskottets och reservanternas åsikter om behovet att öka polisens resurser i olika avseenden. Utskottet ut trycker saken så att enighet råder om att brottslighetens utveckling, omfattning och karaktär, arbetsbalanserna, trafikarbetena och speciella ordningsföreskrifter kräver en ökning av polisens personella resurser. Vi behöver alltså inte föra en diskussion på den punkten. Det hela är mer en fråga om avvägning och prioritering inom statsförvaltningen för detta ändamål.

Man kan trösta sig med eller oroa sig över — vilket man nu vill göra — att denna utveckling i viss mån följer i välståndets spår och är en företeelse gemensam för hela den västliga världen. Men detta ändrar inte problemets karaktär av allvarlig realitet. Vi får inte glömma att otryggheten på våra gator och ensliga platser, inte minst i storstadsområdena, av många i dag upplevs som en akut fara. Vi talar ofta om trygghetskravet i olika sammanhang — det är ett väsentligt inslag i dagens politiska debatt. Jag tror för min del att vi här rör vid en ganska väsentlig sida av denna problematik och att kravet på trygghet till liv, lem och egendom egentligen är en fråga om standard. Nu kan man naturligtvis invända att det aldrig går att bygga ut ett så effektivt polisskydd att det hindrar all brottslig verksamhet. En sådan invändning är naturligtvis riktig. Men frågan är om vi känner till något effektivare medel att bekämpa brott och laglöshet än just att öka riskerna för upptäckt. Genom att stärka polisens resurser ökar man möjligheterna att upptäcka och förhindra brott. Med andra ord ökar man riskerna och skapar därmed ett återhållande moment, vars värde troligen inte skall underskattas. Ett område där man med bestämdhet vågar hävda att en effektivare övervakning skulle ge resultat är just trafiken på våra vägar. En noggrannare Övervakning och en snabbare reaktion mot vårdslösa och ansvarslösa trafikanter av olika slag skulle ofelbart leda till en minskad olycksfallsfrekvens och en minskning av alla de tragedier vi bevittnar och dagligen läser om i våra tidningar. Vi diskuterade för en tid sedan här i kammaren narkotikaproblemet. Enbart detta ställer polisen inför nya, svårbemästrade och ytterst arbetskrävande arbetsuppgifter. Inför en sådan samhällsfara måste vi reagera kraftigt och effektivt använda de medel samhället självt förfogar över. Ett annat problem som ter sig allvarligt och visar att våra resurser är otillräckliga är den långa tidsutdräkten när det gäller brottsutredningar. Denna sida av saken har många aspekter. Givetvis innebär de långa väntetiderna olägenheter för den misstänkte och inte minst för de skadelidande, som kanske väntar på att tilldömas skadestånd. Man går också miste om den preventiva effekten av ett snabbt ingripande. Gjorda undersökningar visar att tiden mellan brottets begående och ärendets redovisning till åklagarmyndighet i många fall är mycket lång. Det förhållandet att man sedan också möter en andra flaskhals, nämligen den stora arbetsbalansen vid våra domstolar, förbättrar inte situationen. Rikspolisstyrelsen har i år begärt 790 nya polistjänster. Departementschefen föreslår 400, vilket innebär en väsentlig ökning — det skall gärna medges. Det har ju också skett ökningar under de närmast föregående åren. Vi har inte kunnat sträcka oss så långt i detta fall som rikspolisstyrelsen har begärt. Vi föreslår dock i reservationen, som är gemensam för de tre oppositionspartierna, en ytterligare ökning med 210 polistjänster och därmed en snabbare upprustning än vad Kungl. Maj:ts förslag innebär. I sammanhanget förtjänar det också påpekas att polisen föregående år haft övertidsarbete i orimligt stor omfattning. Även om man räknar med en betydande minskning av övertidsfrekvensen innevarande år — man har ställt i utsikt att kunna nedbringa övertiden väsentligt — kvarstår detta problem. En ökning av den ordinarie polisstyrkan måste bidra till en minskning av denna olägenhet. Övertidsarbete är dessutom en mycket dyr lösning av arbetsproblemet. En ökning av antalet polistjänster på det sätt vi föreslår torde icke, enligt vad som uppgivits från ansvarigt håll, möta några svårigheter ur rekryteringssynpunkt i dagens läge. Jag vill också, herr talman, i detta sammanhang säga några ord om reservationen i anslutning till punkt 10. Man kan säga att det i viss mån är fråga om en följdreservation till reservationen under föregående punkt. Det gäller anslag för utrustning till den lokala polisorganisationen. Den utökning vi föreslår av antalet polistjänster kräver även en förstärkning på utrustningssidan, varför vi här yrkar en höjning utöver Kungl. Maj:ts förslag med 500 000 kronor.

Herr talman! Huvudriktlinjerna i det förslag om en ytterligare förstärkning av polisen som framläggs i reservationer under punkterna 9 och 10 har redan dragits upp av tidigare talare, men jag skall ändå be att få knyta några reflexioner härtill. Det är framför allt tre konkreta skäl som enligt allas vår mening måste vara avgörande för satsningen på en kraftigt förstärkt poliskår. Det första skälet, som har med narkotikabekämpningen att göra, är av betydelse ur många olika synpunkter. Någon tidigare talare — jag tror det var herr Per Jacobsson — har redan nämnt att vi för några dagar sedan diskuterade höjning av straffmaximum för narkotikabrott. I den debatten underströks att möjligheten att avslöja ett brott och straffet för brottet i realiteten är delar av samma sak, Är risken för upptäckt liten, har straffets höjd ingen större betydelse. Men är risken för upptäckt stor, kommer straffskalan att få sin väsentliga betydelse för brottslingen. Riktigheten av detta resonemang har på ett övertygande sätt belysts under de senaste månaderna, när starka satsningar har gjorts då och då av polisen och tullen. Den intensitet som alltså med vissa mellanrum lagts i dagen vid razzior över hela landet har märkbart resulterat i temporära nedtrappningar i narkotikatillgången — men bara temporära. Pauserna utnyttjar »knarkadeln» till nyplanering, och inom kort är trafiken i gång igen. Information, propaganda, forskning och vård må ägnas aldrig så stora insatser, men stoppas inte tillförseln av giftet, är kampen förgäves. Det är där som polisen tillsammans med tullen har huvudrollen. Det andra skälet är, som också nämnts tidigare, trafikens stigande krav på ordningsmakten. Den nedgång av antalet trafikolyckor som följde omedelbart efter övergången till högertrafik var ju väntad, uppgången efter något år likaså. Dödsolyckorna i trafiken uppgick 1968 till 1 000, vartill skall läggas ytterligare ett antal dödsfall under kommande år vilka förorsakats av trafikolyckor under föregående år. 1968 års dödstal är i stort sett lika med dödstalet för 1965 och högre än för 1967. Antalet försäkringsanmälda skadefall i trafiken var 1968 i stort sett lika stort som 1967, men antalet trafikskadade personer var i fjol mycket högre än någonsin tidigare här i landet. Den starkt ökade biltrafiken ställer för framtiden enorma krav inte bara på forskning, fordonskontroll, upplysning och propaganda, utan även på förstärkt trafikledning och trafikkontroll. Inte minst trafikanternas respekt för bestämmelserna är i det sammanhanget av stor vikt. är det förbjudet att gå mot röd gubbe, skall det också vara det, inte bara för att ett brott mot bestämmelsen kan vara riskabelt. Om man struntar i denna röda gubbe varenda gång man inte ser en polis i närheten, innebär det en avtagande respekt för trafikreglerna. Är det tillåtet att köra med högst 90, 70 eller 50 km i timmen, måste detta respekteras, Jag tillåter mig säga att nu rådande brist på respekt för dessa hastighetsgränser innebär en farlig tendens, Såvitt jag kunnat bedöma på gator och vägar är det fler som överträder än som följer bestämmelserna. Jag är ingen rättshaverist. Varje bilist vet hur svårt det är att från normal fart tvärstanna vid en övergång, därför att bilisten vid sidan eller snett framför upptäckt att han måste stanna. Likaså vet alla bilister hur svårt det är alt samtidigt hålla ögonen på hastighetsmätaren och på vägen. Men det medvetna, överlägsna struntandet i hastighetsbestämmelserna, röd gubbe och liknande innebär i längden en fara för laglydnaden, ett urholkande av rättsmedvetandet i trafiken, förutom vilket all lagstiftning på detta område är meningslös. Kravet på förstärkt trafikledning och kontroll är därför mycket stort. För det tredje: myndigheterna har tillhandahållit polisiära insatser i stigande grad för narkotikakampen och trafiken; inte tillräckligt, men i mån av resurser. Och då resurserna inte räckt till för allt har resultatet blivit, som talare tidigare påpekat, att kampen mot den övriga brottsligheten försvagats. Det finns inte mycket att tilllägga utöver vad som sagts. Jag kan bara notera att i Stockholm är det praktiskt taget meningslöst att anmäla ett inbrott med någon mindre skadegörelse eller en stöld om några hundra kronors värde, Polisen har inte tid med sådant, åtminstone inte med någon närmare undersökning och s.k. spaning. Väskryckare och gaturånare gör att många, särskilt äldre kvinnor, numera inte efter mörkrets inbrott vågar ensamma gå till eller från tunnelbanan, biografen, teatern eller annan samvaro. Här nämndes för en stund sedan av en talare att endast 30 procent av alla brott blir uppklarade här i landet, Jag tillåter mig att säga att detta är något av en skandal, varken mer eller mindre. Ingen skugga skall falla på polisen. Den arbetar ofta över måttet av sina krafter, men resurserna räcker inte till. I ett rättssamhälle är det medborgarnas oförytterliga rättighet att åtnjuta ett rimligt skydd för sin säkerhet till liv, lem och gods. Den rättigheten hör till de ting som ovillkorligen måste prioriteras, den utgör ett grundelement i ett samhälle, som vill göra skäl för beteckningen rättsstat. Därför, herr talman, kommer jag att rösta för reservationerna under punkterna 9 och 10. Jag anser inte att det krav som framställts i reservationen vid punkt 9 går tillräckligt långt. För min del skulle jag gärna sett att rikspolischefen fått hela sin begäran tillgodosedd. Men jag röstar med reservationen ändå, därför att den merkostnad som det är fråga om väl ligger inom den marginal, där varken statsbudgeten med sina 42 miljarder eller bruttonationalprodukten med sina 141 miljarder kronor behöver vidkännas någon nämnvärd rubbning.

Herr talman! Om det skulle bli som herr Jacobsson redan uttalat, att vissa upprepningar av siffror och sådant skulle förekomma, så kan detta förklaras och försvaras med att debatten gäller ett mycket viktigt samhällsavsnitt. Det torde inte vara någon överdrift att påstå att detta utskottsutlåtande om polisen och rättsväsendet rör frågor som måste ses mot bakgrund av att samhällets försök att komma till rätta med den ökade brottsligheten har misslyckats. Ingen kan förneka att när brottsutvecklingen redovisas i årets statsverksproposition, så är detta en dyster förkunnelse. Denna redovisning ger också klarhet i att de förslag som vi har lagt fram under en följd av år beträffande polisens antal kommit till i syfte att ordningsmakten skall kunna klara sitt arbete och att dessa förslag varit synnerligen berättigade. Här har riksdagen troget och träget följt Kungl. Maj:ts mycket sparsamma förslag. Något annat har inte blivit bifallet. Regeringsförslagen om den arbetskraft som ställs till polisens förfogande har varit otillräckliga, även om man måste erkänna att polisväsendet kostar mycket pengar. I år görs nu en jämförelse med den totala personalökningen i statsförvaltningen. Vi upplyses om att personalökningen på den statliga sektorn uppgår till drygt 4000 tjänster. I dessa nya tjänster har skolväsendet redan en inteckning på 2500. När ordningens upprätthållande är så viktigt, borde även ordningsmakten från början ha en inteckning i de nya tjänster som skall fördelas. Vidare framhålles att när skolan fått sin redovisade del i personalökningen, får polisen och rättsväsendet ungefär hälften av den återstående delen. Detta är inte så litet — 400 nya polistjänster och 130 andra tjänster — men det är ändå otillräckligt. Det går inte att komma ifrån att ordningens upprätthållande är viktigare än någonting annat. Det är som rikspolischefen uttalade för några år sedan: Vad är allt annat värt om inte ordningen på ett tillfredsställande sätt kan tryggas? Utskottet framhåller att polisen har tillförts betydande personella och materiella förstärkningar även under tidigare år och att arbetet bedrivs effektivare än förut. Men effektiviteten är inte större än att brottsligheten ökar på, som redan har framhållits, ett ytterst oroväckande sätt. Att lägga skulden till den ökade brottsligheten på välståndet eller på det förhållandet att en ökning sker också i andra länder är en argumentering som inte kan godtas. Nu lever utskottet i den tron och förhoppningen att med årets anslag skall den enormt stora kostnaden för övertidsersättning — 48 miljoner kronor under budgetåret 1967/68 — kunna nedbringas. Det sägs bli en minskning med 4—5 miljoner kronor. Nog hade det varit bäst att vänta med detta uttalande tills redovisningen var färdig. Det kan allvarligt befaras att i stället för den tänkta besparingen får vi uppleva besvikelsen att minst samma ersättning för övertidsarbete måste utgå som de senaste åren. Kanske ökar övertidsarbetet ännu mer. Dagens tidningar skriver om det jättelika brottssyndikat som har infångats, vilket klart visar att polisens resurser behöver = ytterligare förstärkningar. Detta syndikat har ju ganska länge bedrivit sin brottsliga rörelse med ett trettiotal personer inblandade. Det kan framhållas att sådana saker har inträffat sedan sammanställningen i statsverkspropositionen gjordes, att utskottet borde insett att man skulle ha beaktat oppositionens förslag. Jag åsyftar den ökade aktiviteten från polisen för att komma till rätta med narkotikaproblemet. Efter de uttalanden som helt nyligen gjordes här i riksdagen om att narkotikan har kommit till vårt land för att stanna, att detta elände så helt har vuxit fast i vårt samhälle, borde man inse att det inte räcker med en kort, tidsbegränsad insats, utan den aktivitet som nu förekommer behöver fortsätta under lång tid framåt. Nog vore det angeläget att det rotfäste narkotikan fått försvann. Jag vill gärna återkomma till min tidigare framförda synpunkt, att hade man i tid lyssnat till oppositionens varningar kunde tillståndet på detta område i dag ha varit ett helt annat. Man skulle ha kunnat undvika den katastrofsituation som uppkommit. Om nu inte regeringen lyssnar till oppositionens uppfattning beträffande ordningens upprätthållande i allmänhet kanske den dag inte är så långt borta då regeringen får hålla katastrofsammanträden även om detta, för att gällande lagar skall tillämpas och vårt rättsväsen fungera. Reservanternas förslag är inte sådant att det kan ha någon undergörande betydelse. Vi inom moderata samlingspartiet hade gärna sett att rikspolisstyrelsens förslag om 970 nya tjänster kunnat bifallas. Staten har emellertid på olika sätt tagit på sig så stora utgifter, hushållat så illa med tillgångarna, att vi inte ansett detta möjligt. Reservationen föreslår dock ett välbehövligt tillskott, och den kostnad på 10 miljoner kronor som det här gäller kan inte vålla några bekymmer. Som läget nu är hade det i år varit mer berättigat än någonsin att vårt förslag om ytterligare 300 tjänster godtagits. Här bör uttalas den förhoppningen att det sker en bättre avvägning. När rikspolisstyrelsen så kraftigt prutat ned önskemålen utifrån landet, borde rikspolisstyrelsens förslag tillstyrkas av regeringen. Om viljan funnes kunde det beredas utrymme för detta förslag. Vad utskottet föreslår i år överensstämmer inte med vad rikspolisstyrelsen föreslagit för de närmaste åren. Här finns en vid och bred klyfta att överbrygga. Denna styrelse har helt nyligen lagt fram en reviderad prognos över anslagen till polisväsendet. Den innebär fram till 1973—1974 en ökning varje år på mellan 800 och 850 nya polistjänster. Därutöver fordras en ny och förbättrad teknisk utrustning. Det är inte bara så att polisen nu har alltför sparsamt med arbetskraft, så att det brister i dess arbete vad bevakningsuppgifterna beträffar, och att detta 1eder till en alltför låg uppklaringsprocent. Jag delar herr Lundströms uppfattning att denna uppklaringsprocent är så låg att man kan kalla det för en skandal. Den låga uppklaringsprocenten leder i sin tur fram till att en allt svårare brottslighet bara ökar. Så länge uppklaringsprocenten endast rör sig om drygt 30 procent, kan vi vara säkra på att brottsligheten ökar, och det var inte vad statsutskottet menade med sitt sparsamma förslag. En högre uppklaringsprocent skulle helt säkert verka avskräckande på de många som vill röra sig på brottets bana. Med den låga uppklaringsprocent som nu förekommer avtrubbas respekten för liv och egendom. I många fall tar utredningen efter en anmälan alltför lång tid. Här finns, tycker jag, anledning att föra en nyhetsnotis i Dagens Nyheter av den 1 mars till kammarens protokoll. Rubriken är »Års väntan på utredning hos polisen», och i notisen omtalas följande: »Det är otillfredsställande, konstaterar JO, att man i Stockholm kan få vänta mer än ett år innan polisen får tid att utreda bedrägerifall, som anmälts av allmänheten. I september 1967 polisanmälde en stockholmare att någon obehörigt utnyttjat hans checkräkning. Ännu drygt ett år senare hade anmälan inte behandlats av polisen, klagade han hos JO i november 1968. Denne har inhämtat att utredningen måste kompletteras med en undersökning vid statens kriminaltekniska laboratorium. Ytterligare komplettering kan också bli nödvändig innan åtalsfrågan avgörs. Dröjsmålet med denna förundersökning är uppenbart otillfredsställande, framhåller JO. Klagomålen har varit befogade.

Det här påtalade fallet är säkert inte något särfall. Det finns när det gäller rättstillämpningen säkerligen tusentals liknande fall, men helt naturligt har inte JO vare sig vilja eller möjlighet att rikta någon anmärkning mot riksdagen; JO hör till riksdagens organ och utses av dess ledamöter. Var ansvaret ligger för att denna förundersökning tog så lång tid är däremot inte svårt att förstå. Även om vi under en följd av år har fört talan för en starkare och bättre utrustad ordningsmakt, kan det bestämt uttalas att här inte finns något parti som vill ha en polisstat. Vad vi avser är endast att medborgarna skall kunna känna större trygghet i tillvaron. Vi vill inte heller ha någon folkpolis. Genom att följa en motion i andra kammaren av herr Bergman föreslår nu utskottet att det skall bli ett starkare medborgerligt inflytande på polisens tjänsteutövning. Vad man här syftar till är en smula oklart och ovisst. I rikspolisstyrelsen ingår redan lekmannarepresentanter. Om meningen är att riksdagen i dag med sannolikhet skall fatta ett beslut som syftar till att vi får en politiskt dirigerad polis eller kanske tar ett första steg mot en folkpolis, skulle detta vara mycket olyckligt, vem som än skall svara för den politiska makten framöver. Polisen har en klar uppgift. I detta avseende behövs ingen ny ordning. Här behöver fattas sådana beslut som är ägnade att skapa förtroende för samhällets rättsvårdande myndigheter och deras uppgifter. Även jag, herr talman, yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Låt mig först göra två reflexioner! När man lyssnat till de fem talare som före mig haft ordet angående polisen, har man fått intrycket att vi lever i ett nästan laglöst samhälle. Man känner sig nästan som om man vore bosatt i ett vilda västern-samhälle, där man går osäker när som helst. Så är ju inte fallet. De talare som hittills har yttrat sig överdriver avsevärt. Man överdriver även när man beträffande den fråga i vilken moderata samlingspartiet är ensam reservant, såsom herr Sveningsson gjorde, vill ge sken av att utskottsmajoritetens avsikt skulle vara att lägga grunden till ett slags folkpolis. Detta påminner mig om förhållandena då vi i statsutskottets tredje avdelning behandlade en motion om polisens förstatligande. Jämte konstitutionsutskottets nuvarande ordförande herr Georg Pettersson hade jag motionerat om detta.

Så har ju ingalunda blivit fallet. I stället har vi fått en polis som inte utan grund har bedömts som världens bästa polis och som världens bäst utrustade polis. Hade vi fortfarande haft vår tidigare polisorganisation, den kommunala, hade läget varit sämre. Alltsedan polisens förstatligande har vi undan för undan varje år ökat antalet polistjänster, samtidigt som den tekniska utrustningen har förbättrats och en långt driven rationalisering ägt rum.

Det var dessa inledande reflexioner jag kände ett behov av att göra.

Man skulle kanske därav kunna få intrycket att utskottet tagit upp en partiskiljande fråga.

I fråga om instruktionen föreligger det faktum att ett stort antal viktiga ärenden går till plenum efter rikspolischefens beslut. När utskottet vill skriva in en vidgad skyldighet att plenarbehandla ärenden är detta inte på något sätt — det bör kraftigt understrykas — någon anmärkning mot rikspolischefens faktiska handlande i dessa frågor. önskemålet om en redovisning av lekmännens deltagande i beslut kan inte heller ses som ett avsteg från en princip eller som en förtäckt anmärkning mot någon. Även detta bör understrykas. Förhållandet mellan polisen och allmänheten är vi alla intresserade av. Polismannen själv har ett direkt intresse av att känna att han fullgör uppgifter för medborgarnas räkning och inte för förvaltningsapparaten. Detta främjas genom vetskapen om beslutsförfarandet, och en redovisning därav gör att även riksdagen indirekt kan ställa sig bakom de principiella linjerna. Vad som här närmast föreslås är med andra ord ingenting annat än en modernisering av den instruktion som nu gäller. Att det skulle behöva innebära att det blir så kanske inte moderata samlingspartiet går med på, men vi andra gör det. Det är i och för sig trå kigt, men det är ingenting att göra åt det. På den punkten, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag. Vad gäller den lokala polisorganisationen skall jag fatta mig tämligen kort. Jag skall inte alls ta så lång tid i anspråk som de fem tidigare talarna sammanlagt har gjort. Sedan polisen förstatligades har, som jag erinrade om, kraftiga höjningar skett, både personellt och tekniskt, av dess resurser, och mot varje förslag har ställts krav på en ytterligare ökning. Även ett år som detta då tredjedelen av den inte förut disponerade statliga personalökningen går till polisen kommer kravet upp. Det måste strykas under att den upprustning av polisens resurser som skett och som skall fortsätta är ganska enastående. Takten i upprustningen måste dock hållas inom en ram som är förenlig med samhällsekonomin och som inte ställer alltför stora krav punktvis på utbildningskapacitet, byggnader och tekniska resurser. Såvitt jag förstår kan en reservation som den nu gjorda i och för sig tänkas framförd även om upprustningstakten varit dubbelt så hög. Jag säger detta med vetskap om att vi varje år har fått reservationer från oppositionen med krav på fler poliser än regeringen. föreslagit och statsutskottsmajoriteten har ansett sig kunna acceptera. Det finns ingen objektiv mätbar gräns för hur stor polisstyrkan bör vara i ett visst samhälle. Utskottets majoritet har, som jag antytt, med tillfredsställelse sett vad som gjorts och vad som föreslagits från Kungl. Maj:ts sida. Majoriteten har också sett på den ökade effektiviteten och noterat de synnerligen lyckade ansträngningarna att skära ned Öövertidstjänstgöringen. Att helt skära bort den är säkerligen otänkbart, beroende därpå att under stora undersökningar när ett allvarligt kriminalfall har seglat upp och det gäller att spana efter förövarna, ordinarie arbetstider tyvärr icke kan hållas.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
Herr talman! Jag skall göra ett mycket kort inlägg till svar på herr Birger Anderssons anförande. Han sade inledningsvis att samtliga fem talare före honom försökt framställa det svenska samhället som ett laglöst samhälle. Jag ber att herr Birger Andersson, min värderade vän, räknar bort åtminstone mig i det sammanhanget. Jag tror inte att han har någon som helst täckning för ett sådant påstående om han läser mitt anförande, Det är möjligt att » vilda västern», som han också nämnde, och herr Sveningsson kan vara litet mera att ta på därvidlag. Om det skall bli i Ponderosa eller var nu herr Birger Andersson och herr Sveningsson skall träffas vet inte jag. Jag tror inte heller man kan beskylla centerpartiet för att vid statens övertagande av polisväsendet ha varit negativt på det sätt som herr Birger Andersson försökte göra gällande.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi har fått en upprustning av polisen. Den har gjort stora insatser. Men den statistik som vi hittills har sett och som finns i statsverkspropositionen visar ändå inte någon förbättring. Vi har ännu ingen statistik för i år, och det är möjligt att de insatser som har gjorts i år när det gäller narkotika och med de sidoeffekter som de har haft kan innebära en väsentlig förändring. Men ur den statistik som finns i statsverkspropositionen kan man inte utläsa att det har blivit bättre. Jag vill något beröra vad herr Birger Andersson sade beträffande den första reservationen. Jag poängterade förut att det enligt min mening inte torde föreligga någon större skillnad i uppfattningen mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Vi reservanter befarar emellertid att formuleringarna i den beställning som utskottet föreslår kan komma att leda till bestämmelser som innebär vissa risker i den riktning herr Sveningsson och jag antytt. Vi lever i ett samhälle som vi vant oss vid att betrakta som lugnt, ett samhälle där vi inte tror att några omstörtningar kan hända, och jag hoppas att det så skall förbli för framtiden. Jag arbetade visserligen inte aktivt i politiken på 1930 talet men följde med vad som hände ute i världen, så jag vet att det var en orolig tid överallt. Vilka vägar gick de rörelser som då önskade göra omstörtningar? Först övertog de kontrollen över polisen. På det sättet försäkrade de sig om möjlighet till ett maktövertagande. De som satt i riksdagen närmast efter kriget hade färska minnen av detta, och det var kanske inte så egendomligt att de i någon mån kunde betrakta förstatligandet av polisen som en fara. Jag vill understryka att 1930-talet ligger långt i fjärran. Vi reservanter kan aldrig tro att någonting sådant som då hände i andra länder skulle kunna inträffa i dag, men vi vet inte hur utvecklingen kommer att gestalta sig, och det vore olyckligt med formulerngar som skulle kunna släppa in en möjlighet därtill.
Herr talman! Talet om vilda västern och att vi lever i laglöshetens samhälle tycker jag att vi kan lämna därhän. Ingen har använt dessa uttryck utom utskottets talesman herr Birger Andersson. Vilka uppfattningar som fanns vid den tidpunkt då polisen förstatligades skall jag inte heller uttala mig om. Jag vill bara framställa en stilla undran om det inte fanns personer även i herr Birger Anderssons parti som vid den tidpunkten var tveksamma och som inte var tilltalade av tanken på förstatligandet av polisen. Nu råder det emellertid inga delade meningar. Verksamheten har ju fungerat bra. Jag uttalade att avsikten kanske var att ta ett steg mot införandet av en folkpolis, men jag hoppas att den misstanken är oberättigad.

Det är litet svårt att förstå att herr Birger Andersson delar den uppfattning som kommer till uttryck i utskottets utlåtande under denna punkt, samtidigt som han uttalar att vi har en så bra, ja världens bästa polis i vårt land. Jag delar den uppfattningen att polisen är bra, kanske världens bästa, men då är det förvånansvärt att man rekommenderar nya åtgärder, som vi anser inte behövs. Även om herr Birger Andersson har en sådan respekt för vårt polisväsende och för rikspolisstyrelsen, har han ingen respekt för de önskemål och de förslag som har framförts av rikspolisstyrelsen om ett ökat antal tjänster. Det är lätt att måla ut hur det var innan polisväsendet var förstatligat, men ingen kan komma ifrån att brottsligheten ändå har ökat otroligt mycket under senare år. De där trevliga flickorna som sitter vid skrivmaskiner och som herr Birger Andersson talade om är väl i och för sig trevliga och bra att ha på sin plats, men de kanske inte betyder så mycket när det gäller att nedbringa den ökade brottsligheten.

Herr talman! Det har sagts — från denna talarstol ett par gånger — att vi har världens bästa polis, och det tror jag är riktigt. Det är väl svårt att yttra sig bestämt på den punkten, men jag är också av den uppfattningen att vi har en mycket bra polis. Men vi har ju så mycket som är världsbäst här i landet. Vi har också världens bästa regering och så mycket annat som vi brukar anse vara bäst i världen. Även om vi har världens bästa polis är det väl dock så på detta område, att inte bara kvaliteten är avgörande för arbetsresultatet utan i betydande grad också kvantiteten. Det väsentliga torde vara att relationen mellan arbetsuppgifterna och den personal som skall fylla dessa arbetsuppgifter är någorlunda rimlig. Vi får inte ställa alltför stora krav på utbildningsresurser, lokaler osv., säger herr Birger Andersson, och följaktligen får vi inte heller ställa alltför stora krav på utökning av polisens resurser. Jag tror att rikspolisstyrelsen även har tagit dessa överväganden i beaktande vid sin bedömning av personalbehovet och ansett det vara möjligt att förverkliga de krav som styrelsen har rest i sina petita. Herr Andersson säger vidare att det inte finns någon objektiv gräns för hur stor en polisstyrka skall vara. Det gör det kanske inte, men jag tror att det finns en objektiv mätare på behovet, nämligen rättsläget och brottsutvecklingen inom ett samhälle. Om man använder den mätaren med hänsyn till samhällsutvecklingen i vårt land på detta område, tror jag inte heller att man behöver diskutera behovet.
Herr talman! Jag skall bara ta upp ett par frågor. Herr Sveningsson hade en hel del funderingar i sitt senaste anförande liksom i det tidigare, men jag skall bara ta upp ett fall. Herr Sveningsson säger att flickorna vid skrivmaskinerna inte jagar några brottslingar. Det gör de inte och skall inte göra det, men de frigör poliser så att dessa kan låt oss säga jaga brottslingar. Det innebär ju att man ökar antalet effektiva poliser. Herr Jacobsson var litet missnöjd med det mesta jag sagt, och det må vara honom förlåtet, jag är inte heller nöjd med vad han säger. Jag menar framför allt att om vi ökar antalet polistjänster mer än vad resurserna tillåter kommer det att medföra bekymmer när det gäller utbildning, lokaler och annat. Sedan måste jag frita herr Nils-Eric Gustafsson från att ha pratat om vilda västern; det gjorde han ju inte. Han och jag lever i samma rättssamhälle, och så får herr Sveningsson vandra omkring i vilda västern ensam. Vi har talat om skillnaden i förhållandena före förstatligandet och efter. Före förstatligandet ökades i Stockholm antalet polistjänster med i genomsnitt 31 per år, efter förstatligandet med 75 tjänster. Om polisen icke hade förstatligats, hur hade då läget varit i dag? Då hade det varit ännu svårare att placera en polis framför varje röd gubbe i trafiken för att visa folk över gatan.

Herr talman! Jag har aldrig beskyllt polisen för att vara ansvarslös. Jag tycker det är en förnämlig kår, och jag håller med dem som anser att vi har världens bästa polis. Men skulle alla som begär fler tjänster än samhället anser sig ha råd med få sin vilja fram? Om skolan begär många nya lärare, om alla andra verk begär ytterligare tjänster, skall vi då gå med på det med risk att annars bli stämplade som ansvarslösa? Vill herr Sveningsson driva det dithän får han göra det, men jag tror han blir tämligen ensam.

Herr talman! Att jag begär ordet i denna fråga beror framför allt på att jag haft tillfälle följa detta ärende först som ordförande i ett kommunalt polisdistrikt under tio år och senare i den nu statliga polisnämnden i mitt polisdistrikt. Jag blev mycket förvånad av min bänkkamrat herr Anderssons yttrande att det var så dåligt ställt för polisväsendet före förstatligandet. Jag vill inte gå med på detta. Jag tror kommunerna i allmänhet gjorde så gott de kunde, det är den erfarenhet jag har från det kommunförbund som jag tillhörde. Vi byggde ut, vi skaffade polisen de resurser den önskade, och vi skaffade t.o.m. radioutrustning på den bil vi då hade. Vid förstatligandet utgjordes poliskåren av sju polismän. Efter förstatligandet fick vi fem polismän i vårt lokalvaktområde. Från kommunens sida har vid åtskilliga tillfällen sedermera framställts krav på utökning av poliskåren. Polisnämnden har tillstyrkt, men rikspolisstyrelsen har sagt nej under förmenande att i statsbudgeten inte givits önskade anslag till utökning av de personella resurserna. Man frågar sig i detta sammanhang: Är det verkligen riktigt, när brottsligheten ökats så katastrofalt som den gjort, att inte gå in för att utöka polispersonalen? Det borde vara en konsekvens av denna utveckling, även om man är medveten om att samhällets resurser är begränsade. Det är fullt klart att man inte, vilket också mycket riktigt framhålles i propositionen, kan fortsätta att utöka övertidsersättningen. Rikspolisstyrelsen har också påpekat för polismästarna runtom i landet att de måste vara mycket försiktiga och restriktiva när det gäller övertid. Hur skall man då förfara? Det finns väl ingen annan utväg — om man skall öka säkerheten i samhället i olika avseenden — än att utöka polispersonalen. Man kan i detta sammanhang fråga sig om vi inte har råd i vårt samhälle, som är så utomordentligt utbyggt på alla områden, att garantera medborgarna säkerhet när det gäller liv och egendom.